Fru talman!

Interpellationen har överlämnats till mig. Som Johan Löfstrand påpekar har antalet miljöbilar ökat de senaste åren. Det tycker jag är glädjande. Det är bra att våra styrmedel fungerar och att fler väljer att köpa bilar med låga växthusgasutsläpp. Jag håller med om att det inte räcker med att bilköpare väljer en etanolbil eller en gasbil. Vi måste också verka för att bilen faktiskt tankas med förnybara drivmedel. Johan Löfstrand nämner att en stor andel av försäljningen av miljöbilar är dieselbilar. Jag vill då framhålla att det numera finns diesel med stora andelar förnybart som fungerar i vanliga dieselmotorer. Jag tänker på hydrerade vegetabiliska oljor, det vi brukar kalla HVO. Här krävs det alltså inga flexifuelmotorer. Det är viktigt att fordons och biodrivmedelsmarknaden ges långsiktiga och förutsägbara villkor. Ett led i det arbetet är att skattebefrielsen för biodrivmedel regleras i lag i stället för genom årliga dispensbeslut som skett tidigare. Regeringen har också bedömt att ett kvotpliktssystem bör införas 2014 för att säkerställa låginblandade volymer på marknaden. Om biogas och höginblandade biodrivmedel, till exempel E85, inte inkluderas i kvotplikten ska dessa ges fortsatt goda förutsättningar. Ett kvotpliktssystem utreds för närvarande inom Regeringskansliet. Jag vill inte föregå det arbetet.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka ministern för svaret. Tyvärr fanns det inte speciellt mycket konkret kring vilka styrmedel som regeringen tänker vidta för att uppnå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Lösningen verkar enligt Anders Borg vara fler dieselbilar och ökad låginblandning. Låginblandning är självklart bra, men det räcker inte på långa vägar för att vi ska klara de utmaningar som vi står inför, och framför allt är det inte riktigt så enkelt som jag tycker att ministern vill få det att framstå. Även om vi kan komma upp i 20, 27 eller kanske till och med 30 procents inblandning av biobränsle i dieseln är det fortfarande mycket kvar. 70-75 procent av bränslet kommer fortfarande att vara fossilt. Hur ska vi då få en fossiloberoende fordonsflotta? Vidare finns det i dag inte tillräckligt med vare sig producenter eller substrat för att göra tillräckligt med HVO, och konkurrensen om det substrat som finns är stenhård. Jag tror inte att marknaden där kommer att bli bättre med tiden. Slutligen är dieseln i sig smutsig och innebär många problem. Dieseln har i dag stora problem med stora utsläpp av kolväten, kväveoxider och partiklar. Detta leder till stora problem till exempel här i Stockholm. Anders Borg säger i sitt svar att E85 och biogas fortsatt måste ges goda förutsättningar. Men regeringen har redan förstört, eller i alla fall försämrat, förutsättningarna för dessa förnybara bränslen. Reduktionen av förmånsvärdet för etanolbilar har försvunnit. Framtiden för förmånsbeskattningen av gasbilar är oklar, och man säger inte vad som kommer att hända där. Vad som kommer att gälla i framtiden i fråga om skattebefrielsen för båda dessa bränslen är mycket oklart och otydligt. Alla dessa icke-besked har inneburit drastiska förändringar och minskad försäljning av dessa bilar. Andelen nyregistrerade gas och etanolbilar har, från att legat på över 50 procent under de senaste åren, minskat till mindre än 5 procent av miljöbilarna. Man har i stort sett marginaliserat etanolbilarna och gasbilarna. Flera aktörer, bland andra Eon och Fortum, har stoppat stora investeringar i biogasprojekt och andra projekt för att det inte finns någon tydlig framtid. Man vågar inte satsa. Marknaden står handfallen och väntar. Vad är det regeringen vill? Så länge regeringen inte pekar ut en färdriktning kommer ingen att våga satsa. Utvecklingen ser dyster ut. Gas och etanolbilarna har marginaliserats. Dieselbilarna premieras. Detta leder till att vi inte minskar utsläppen tillräckligt mycket och att vi får stora partikelproblem i våra städer. Anders Borg, hur ska regeringen uppnå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030? Det är inte speciellt långt kvar. Och hur ska vi klara partikelproblematiken i Stockholm med alla nya dieselbilar?
Herr talman! Den socialdemokratiska politiken och strategin är alltid likadan nästan oavsett vilken fråga vi diskuterar. Man beskriver Sverige som ett land i ett närmast förfallsliknande förlopp där ingenting fungerar som det ska. Även på detta område är det naturligtvis en helt felaktig bild. Sverige är bland de absolut ledande länderna när det gäller klimatpolitik. När det handlar om de utmaningar som vi har att minska växthusgaser och utsläpp är Sverige bland de absolut mest framgångsrika länderna. Det beror på att vi har använt mycket bra och väl fungerande styrmedel under lång tid. Vi har en CO2-skatt som är högre än i nästan alla andra länder. Det är det absolut viktigaste incitamentet för människor att köpa miljöbilar och att köra alla de bilar som vi har på ett så bra sätt som möjligt. Det är nämligen det som har störst effekt på utsläppen. Det är inte andra styrmedel som spelar så stor roll, utan det avgörande är CO2-skatten. Vi har gröna certifikat som gör att vi får en mycket högre grad av förnybar energi i vår fordonsflotta, och vi har en högre grad av förnybara energikällor än nästan alla länder. Vad är det då vi ska göra framåt? Är regeringen passiv, ointresserad och inte gör någonting? Låt mig bara nämna några saker. Nu kommer förslaget om kvotplikt som vi håller på att arbeta med. Det kommer att innebära att det blir mer inblandning framöver. Vi håller på att titta på frågeställningen om nettodebiteringen för att vidga den, och där ska utredningsförslag så småningom komma. Det kommer att ha en avgörande betydelse för utbyggnaden av förnybara energikällor och påskynda den väldigt kraftiga ökning vi nu har av vindkraften. Vi håller på att titta på de rena och höginblandade bränslena, och även där kommer det naturligtvis så småningom bra förslag. Vi har en minskning av nedsättningarna på de tidigare lättnader på koldioxidskatten vi hade. Socialdemokraterna hade ju förslaget att man skulle återbetala dieselskatterna till jordbruket. 2015 får vi en ny minskning av nedsättningen, och sedan ska vi titta på vad vi gör med detta framåt. Sedan har vi naturligtvis miljöbilsdefinitionen, som förändras nu vid årsskiftet och som vi ska fortsätta att jobba med. På en lång rad områden på skatteområdet har det alltså skett förändringar, och vi har en lång rad olika förslag som ligger i pipeline och naturligtvis ska beredas i noggrann ordning. Det kommer att bidra till att Sverige framgent är ett världsledande land när det gäller klimatfrågan.

Herr talman! Anders Borg har rätt - Sverige ligger långt fram. Vi har dock fortfarande väldigt mycket att göra. Sverige kommer bara att lyckas uppnå 2 av de 16 miljömål riksdagen har satt upp. Sverige kommer på transportsidan inte att lyckas uppnå ett enda av de mål vi har satt upp. Den stora utmaningen ligger på transportsektorn, och där är det faktiskt så att regeringen inte gör speciellt mycket. Det mest förvånande var i somras när regeringen helt plötsligt bestämde sig för att man var tvungen att utreda vad de mål man redan hade satt upp innebar. Det gjorde att man tog alla ambitioner och stoppade i en malpåse i två år, för att vänta på utredningen som skulle utreda vad målet kring en oberoende fordonsflotta egentligen innebar. När det gäller kvotpliktsutredningen och förslagen kring kvotplikt finns det mycket spännande där, och där kan det säkert komma att hända en del. Det går dock alldeles för långsamt. Just nu står väldigt många aktörer och trampar och väntar på vad som kommer och vad som kommer att hända. Framför allt har vi väldigt många företag som vill investera i denna sektor men inte vågar på grund av att regeringen bara hattar och fattar beslut om till exempel skattebefrielser ett år i taget. Varför inte tydliggöra vad som kommer att gälla på två års sikt, på fem års sikt eller på tio års sikt, för att på så sätt skapa en marknad som fungerar? Jag tror att det finns aktörer som vill, och jag tror att Sverige kan väldigt mycket. Men för att klara detta måste det finnas tydliga spelregler. Den enda spelregeln som har varit tydlig de senaste åren är att vi inte vill ha biogasbilar eller etanolbilar. Man har i stället drivit en politik som bara har premierat dieselbilar. Jag ställer frågan en gång till: På vilket sätt kommer alla de dieselbilar vi på grund av regeringens politik har fått de senaste åren att premiera miljön i de större städerna, med de stora partikelutsläpp som finns? Hur kommer de att medverka till att vi klarar målet kring en fossiloberoende fordonsflotta 2030?
Herr talman! Nu är alltså bilden från Johan Löfstrands sida att Sverige ligger långt fram. Det var inte riktigt den bild vi fick i det första inlägget, men det är den mer korrekta bilden. Sverige ligger mycket långt fram när det gäller klimatpolitiken. Vi har mindre utsläpp per capita än de flesta andra länder. Vi gör större internationella insatser. Vi har den högsta koldioxidskatten. Vi har mer gröna certifikat än andra. Vi har mer av förnybara energikällor. Vi har en helt annan situation än övriga Europa när det gäller energiförsörjning. Vi har en mycket snabb utbyggnad av vindkraften. Mycket av detta kommer naturligtvis att förstärkas under de kommande åren genom de olika förslag jag nämnde - kvotplikten, nettodebitering, rena och höginblandade bränslen, nedsättning för miljöbilar och miljöbilsdefinitionen. Allt detta är under beredning och kommer vartefter. Jag tycker att det är bra att vi fortsätter med transportsektorn. Jag tror att det kommer att vara en av huvudfrågorna i valrörelsen, om jag ska vara helt ärlig. Vi har nämligen ett rödgrönt alternativ som föreslår mycket omfattande skattehöjningar. Socialdemokraterna har 5 miljarder på lastbilar, men sedan tillkommer naturligtvis Miljöpartiets kraftiga höjningar av bensinskatten och kraftiga höjningar för flyget. Om jag minns siffrorna rätt är det 17,3 miljarder som Miljöpartiet föreslår i bensinskatte och energiskattehöjningar. Det är klart att detta kommer att vara en huvudfråga i valrörelsen. Huruvida Socialdemokraterna får stöd av sina väljare - det gäller framför allt de som bor i glesbygden och är beroende både av att det finns en skogsindustri där det körs timmer och av biltransporter - för de kraftiga bensinskattehöjningar och miljöskattehöjningar man uppenbarligen så småningom kommer att enas med Miljöpartiet om tycker jag är en mycket intressant fråga.

Herr talman! Anders Borg har en förmåga att prata om saker som denna interpellation inte handlar om. Vi diskuterar transportsektorn just nu, och vi diskuterar miljöbilar och fossila bränslen. Där finns det inte speciellt många förslag. Däremot finns det väldigt många förslag som bereds inom Regeringskansliet. På detta område har Sverige lika stora problem som alla andra länder. Här kan vi alltså inte slå oss för bröstet och säga att vi ligger före och har gjort massor med saker, för det har vi inte. Inom transportområdet har vi minst lika stora problem som övriga världen, och dessa frågor måste vi ta på allvar. Detta är det område där de stora utmaningarna ligger och där regeringen har utrett och utrett men där det inte finns några konkreta förslag. Man har passiviserat hela biobränslemarknaden genom att inte komma med tydliga spelregler. Anders Borg har fortfarande inte svarat på frågan hur man ska hantera den explosion av dieselbilar som har blivit följden av den borgerliga politiken. Det går ju inte att köra bil på ett antal av gatorna i Stockholms innerstad i dag på grund av att det är för mycket partiklar. Hur kommer det att bli i framtiden? Den straffskatt Anders Borg talar om att socialdemokratiska företrädare har lagt har Anders Borg i stället snarare lagt på tågtrafiken, genom att mångdubbla banavgifterna och på så sätt skjuta transporter från järnväg till väg. Slutligen: Hur ska vi klara av partikelproblematiken i Stockholms innerstad, och hur ska vi klara av att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 utan konkreta åtgärder?
Herr talman! Sverige är ett av de ledande länderna när det gäller att hantera riskerna för en stigande temperatur och de problem vi har med växthusgaser. Detta beror på att vi har de mest omfattande systemen utbyggda för att minska och ge ekonomiska styrmedel. Det gäller framför allt koldioxidskatten. Såvitt jag förstår, herr talman, påverkar koldioxidskatten transportsektorn. Såvitt jag förstår är koldioxidskatten ett avgörande styrmedel och det bästa styrmedel vi har när det gäller att få transportsektorn att minska sina koldioxidutsläpp. Nu ska vi göra en avstämning 2015 och framåt för att se var vi står i förhållande till de mål vi har satt upp. Jag delar inte bilden att vi ligger långt ifrån dem eller har stora bekymmer här. Både hållbarhetsutredningen och andra studier har visat att vi ligger relativt väl i linje med att ha en god måluppfyllelse med den politik vi har. Sedan behöver den säkert kompletteras, och jag nämnde fem viktiga kompletteringar för att få svensk klimatpolitik att bli bättre - kvotplikten, nettodebiteringen, rena och höginblandade bränslen, nedsättningarna och miljöbilsdefinitionen. Allt detta är frågor vi jobbar med. Det har också skett en betydande förändring av beskattningen både i transportsektorn och i andra delar för att förbättra koldioxidpolitiken. När det gäller transportsektorn, som är det vi debatterar, väljer Johan Löfstrand att helt förbigå det faktum att Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ska bilda en regering tillsammans om man vinner valet. Då kommer man naturligtvis att behöva förhålla sig till de 17,3 miljarder som är kärnan i Miljöpartiets politik. Det är kärnan i deras mandat från väljarna, och det kommer naturligtvis att innebära att det blir stora skattehöjningar framför allt på bensin, diesel och transporter.